Herr talman! Jag vill med åberopande av vad jag sade i onsdags i denna fråga upprepa att skälet till att jag anslutit mig till förslaget om att F 18 skall upphöra som jaktflottilj och att beslut härom skall fattas i år helt enkelt är det, att efter de två flottiljer som föreslås nedläggas redan nu kommer att följa en tredje. Det är uppenbart så att det inte minst ur personalsynpunkt är en fördel om man redan nu kan ge ett klart besked med hänsyn till personalens önskemål om omplacering. Herr Bengtson i Solna och jag har naturligtvis helt olika mening om F18:s vara eller icke vara, eftersom högerns ståndpunkt egentligen är att bibehålla F18 — som man uttryckte det i den preliminära reservationen till statsutskottets utlåtande — åtminstone intill den tidpunkt då den nu anskaffade materielen utgår av åldersskäl. Denna tidpunkt är emellertid mycket mera avlägsen än vad man nu försöker ge sken av. Jag har också argumenterat för att Tullinge skall tas i anspråk vid den omdisposition som måste ske av flygförbanden i storstockholmsområdet. På den punkten får högern bestämma sig! I onsdags talade herr Wennerfors varmt för att F 2 också borde finnas kvar. Vi tycks däremot vara överens om att F 8 skall dragas in. Det gäller här att ta ställning. Jag har använt länsstyrelsen som sakkunnig, och att jag har velat debattera denna fråga så ingående beror på att jag anser att berörda kommuner bör få veta hur riksdagen ser på problemet. Jag känner mig helt övertygad om att när riksdagen nu tar ställning till nedläggandet av F 18 och utredningen snart är färdig — dess resultat kommer att framläggas inom en nära framtid — besked skall kunna ges till berörda kommuner så att de kan fatta erforderliga beslut.
Herr talman! Jag har inget behov av att polemisera mot fru Lewén-Eliasson, ty hon hade synpunkter som jag i stora delar kan ansluta mig till. Anledningen till att jag begärde replik var att herr Bengtson i Solna — liksom andra — påpekar det militära värdet av F 18. Visst har F 18 ett militärt värde, och om man har obegränsade resurser kan man Sivetvis åberopa militära värden av ganska mycket. F 9 i Göteborg föreslås också bli indraget, och det har inte stött på någon invändning i riksdagen. Man har uppvaktat riksdagsmän och kanske även andra för att man vill ha kvar F 9 och känner oro över försvaret av Göteborg. Jag vill framhålla att när F 9 dras in är F 10 i Ängelholm närmaste jaktflottiljen för Göteborg. Kring Stockholm finns det ju flera jaktflottiljer, såsom F 16 i Uppsala, F 1 i Västerås, F 3 i Linköping och F13 i Norrköping. Dessutom skall ju F18 vara kvar som krigsbas. Vidare säger herr Bengtson i Solna, när han talar för uppskov, att det kanske längre fram visar sig att man inte bör dra in F 18. Med anledning därav vill jag fråga: Vilket annat förband skall man dra in? Skall man dra in F1 i Västerås, som drabbas av nedläggning av verkstaden där, eller vill herr Bengtson föreslå någon annan flygflottilj? Vi kommer dessutom, som jag tillät mig säga i går, utan tvekan att bli tvungna att dra in ytterligare någon flottilj. Herr Bengtson nämner i detta sammanhang även F 8 i Barkarby men därvidlag gäller det inte på långa vägar jämförbara förband. För närvarande är det minst två flottiljer som måste dras in och chefen för flygvapnet har föreslagit förutom F 9 även F 18.

Herr talman! Fru Lewén-Eliasson upprepar som enda argument för indragningen att det skulle vara en fördel för personalen att nu få ett besked. Men, fru Lewén-Eliasson, varför i all sin dar har inte LO med ett enda ord sagt detsamma, inte berört frågan? Jo, det har sin naturliga förklaring i att det är ytterst få av personalen som i dagens utredningsläge får besked. Det går liksom inte att ge detta besked förrän hela frågan är klarlagd. När frågan ändå skall utredas och håller på att utredas borde man väl kunna vänta med detta indragningsbeslut. Fru Lewén-Eliasson säger ju själv att frågan snart kommer att vara utredd. F 9 skall ju läggas ned redan efter ett år. Personalen där har alltså bara ett enda år på sig. Vad beträffar F 18 är det fråga om två och ett halvt år. Då skulle man väl i all rimlighets namn kunna vänta ett halvt år eller ett år med ett beslut. Herr Gustafsson i Uddevalla sade vidare att F 18:s militära värde är stort, eftersom det måste ingå i krigsorganisationen. Han sade helt enkelt att F 18 skall vara kvar. Men är inte detta i och för sig en anledning till att inte dra in förbandet förrän man vet hur det skall fungera? Han frågade mig sedan vilka förband som skall dras in men, herr talman, jag är inte nog förmäten att tro mig kunna svara. Jag anser dock att vi har ansvariga myndigheter — exempelvis ÖB — som borde få säga sitt ord i detta sammanhang och föreslå vilka förband som skall dras in och då givetvis på basis av denna utredning. ÖB har emellertid framhållit, att det på grundval av det för närvarande föreliggande materialet inte går att fatta något beslut.

Herr talman! Herr Bengtson i Solna åberopade personalorganisationerna och det är alltid tacksamt. Det är alldeles självklart att personalorganisationerna gärna vill ha kvar sina arbetsplatser och att de med en viss oro kan se på den här frågan. Men eftersom vi har begränsade resurser och helt enkelt måste företa vissa operationer, nämligen dra in förband, bör det göras där det lättast kan äga rum. Det finns tillräckligt underlag för att redan nu fatta beslut i frågan, och då måste personalorganisationerna, liksom också utredningen som skall arbeta vidare med dessa frågor, vara betjänta av att få ett principbeslut av riksdagen så tidigt som över huvud taget är möjligt. Vad tjänar det egentligen till att uppskjuta ett beslut? Herr Bengtson åberopar militära experter i detta sammanhang, och det kan jag också göra. Chefen för flygvapnet är väl om någon en auktoritet inom sin egen vapengren, och han förordar en indragning av flottiljen.

Herr talman! Jag yttrade mig i mitt förra inlägg inte i den fråga som nu diskuteras. När det gäller flygflottiljerna i storstockholmsområdet vill jag helt instämma i de synpunkter som framfördes av fru Lewén-Eliasson. Jag anser att både Barkarby och Hägernäs bör dras in. Det finns en stark opinion som anser att den mark som för närvarande utnyttjas av dessa två flygflottiljer i framtiden bör användas för bostadsändamål och liknande ändamål. Det synes vara praktiskt möjligt att koncentrera det militära flyget till Tullinge. Men även när det gäller Tullinge måste en viss reservation göras. Det är inte möjligt att i närheten av så stora sjukvårdsinrättningar som där kommer att finnas — bl.a. ett stort lasarett — tillåta vilka flygplanstyper som helst; övningsflygningar kan inte heller få ske i vilka riktningar som helst. Jag förstår inte herr Gustafsson i Uddevalla när han säger: Skall vi dra in F1 i Västerås, där vi har tagit bort en verkstad? Det är väl ändå inte det saken gäller. Vi talar här om militära bedömningar. Det andra är väl närmast en arbetsmarknadspolitisk fråga, och vi distraherar debatten i onödan genom att dra in den i detta sammanhang.

Herr talman! Herr Jansson säger nu att man skall dra in Barkarby och Hägernäs, och i dag kommer herr Jansson att ge sin röst för att man skall dra in Tullinge. Då är alla tre flygflottiljerna i Storstockholm indragna, och det är inte utan att man är rädd för att det är tanken även hos den andra delen av utskottsmajoriteten. Därför borde man väl ändå ha klarat ut hur den frågan skall behandlas innan man fattar ett delbeslut, som kan visa sig olyckligt. Herr Gustafsson i Uddevalla säger att personalen måste finna sig i beslutet, och det har väl många människor en viss förståelse för. Men när de inte vet vad som kommer att hända dem personligen, när det går så långt att deras fackförbund skriver om nonchalans därför att personalfrågorna inte är utredda, då tycker jag ändå, herr Gustafsson i Uddevalla, att man skall vara litet försiktig. Antag att man skulle göra på liknande sätt i den privata industrin, att man nu skulle bestämma att vi skall dra in om två och ett halvt år men att vi inte vet vad vi då skall ha där i stället. Det har vi inte brytt oss om! Vi beslutar nu bara att verksamheten skall läggas ned. Men verkstäderna kommer att användas på ett eller annat sätt. Vad säger herr Gustafsson i Uddevalla om ett sådant tillvägagångssätt? Staten skall väl ändå försöka att vara en god arbetsgivare. När ett beslut fattas har personalen rätt att veta vad det kommer att innebära. Här gäller det ett principbeslut, men man vet ingenting om vad det kommer att innebära i praktiken.

Herr talman! Den senaste funderingen som vi hörde om det privatspekulativa intresset har jag inte alls varit inne på — det berör mig inte ett dyft — utan vad frågan här gäller är de anställda och deras inkomstmöjligheter i framtiden. Det var bl.a. en uppgift som jag noterade med stort intresse, nämligen att TELUB inte skall utökas mera. Då kan man fråga sig, hur detta förhållande står i relation till vad revisorerna anförde. Jag citerar: »För revisorerna framstår ovan berörda förhållanden som i hög grad otillfredsställande. Up penbart är att en godtagbar förräntning av det förhållandevis stora kapital som investerats i TELUB icke kan uppnås med nuvarande låga sysselsättningsgrad. Härför erfordras en mångdubbelt ökad omsättning.» En mångdubbelt ökad omsättning var det. Så har det icke blivit, och därför kan det heller icke anses vara tillfredsställande att de anställdas antal endast har stigit till 300—400. Man beräknade att antalet våren 1967 skulle vara 800, vilket ansågs vara en nödvändig siffra. Vidare vill jag referera till vad LO har sagt i frågan: »För att nå detta mål krävs att hela den statliga företagsamheten behandlas i ett sammanhang med avseende dels på målsättning för de olika företagen eller grupper av dem, och dels i fråga om principer för arbetsformerna. Detta gäller såväl för företagens samarbete som för anknytningen till ägarerepresentanterna — «regeringen och riksdagen. Något sådant förslag föreligger inte här. Dessa brister innebär svårigheter att ta ställning till delförslag av den typ, som här representeras.» LO avstyrker inte men tillstyrker inte heller. Dess yttrande går emellertid ut på att LO tar avstånd ifrån metodiken. Herr Göranssons påstående, att det inte går att skjuta på beslutet ett år därför att utredningen inte tycks ha tid att utreda frågan, tycker jag är litet underlig. Jag vet inte hur de anställda upplever detta. Det gäller ju deras inkomstmöjligheter och deras framtid. Detta får alltså ställas emot uppgiften att utredningen inte skulle ha tid att ytterligare några månader enbart koncentrera sig till den fråga som vi här diskuterar, nämligen TELUB:s inordnande i det stora sammanhanget. Man hade ju mycket väl kunnat anmäla till försvarsministern att även denna fråga måste utredas. Jag tror säkert att han hade gått med på det.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att ta upp ett särskilt område av den fråga vi diskuterar; jag skall strax komma till den. Jag kan emellertid inte underlåta att i anslutning till den principiella debatt som förts uttrycka min förvåning över att den ene efter den andre av rege ringspartiets talesmän här deklarerar, att vi får ett förhållandevis lika starkt försvar i framtiden som nu med den fastlåsta kostnadsram som föreslås i propositionen. Det är orimligt att påstå något sådant. Allt tal av detta slag kan jag inte rubricera som annat än vilseledande. En stor del av riksdagens ledamöter hade för en tid sedan tillfälle att under en dag följa marinens övningar i Stockholms skärgård. Samtidigt som vi alla kunde konstatera den höga tekniska nivå som vår marin nu har fick vi en mycket klar bild av problemet med det nuvarande fartygsbeståndets ersättning och förnyelse. Någon förnyelseplan av fartygsbeståndet på lång sikt kunde inte redovisas och föreligger heller icke vid den kostnadsnivå som nu har föreslagits. Däremot erhöll vi en redogörelse för den minskning av fartygsenheterna som fortlöpande sker då de äldre enheterna efter hand utgår och som medför att marinens fartygsbestånd efter ett fåtal år rasar mycket snabbt nedåt. Dessa fakta, vågar jag påstå, kunde ingen av de i besöket deltagande riksdagsledamöterna undgå att märka. Detta gällde marinen, men jag vet — det har också redovisats i olika sammanhang — att läget inom de övriga försvarsgrenarna på sikt är analogt med marinens när det gäller nyanskaffning och ersättning av materiel. Jag begärde emellertid ordet, herr talman, närmast för att ta upp frågan om de värnpliktigas ekonomiska och sociala förmåner. En viss anpassning av de värnpliktigas förmåner genomfördes i samband med att riksdagen fastställde VU 60, men det är att observera att det då närmast var fråga om en anpassning till kostnadsutvecklingen. Någon slutlig lösning innebar inte detta beslut och var inte heller avsett att vara någon sådan. Det var 1965 års försvarsutredning som fick i uppdrag att behandla frågan om den allmänna nivån för de värnpliktigas ekonomiska förmåner. Denna utredning har, som vi vet, nu slutfört sitt uppdrag. Riksdagen har under de senare åren fått behandla en hel rad motioner inom detta område med förslag till ökat antal fria resor, höjda penningbidrag, höjda utbildningspremier m.m. Dessa motioner har i regel hänskjutits till 1965 års försvarsutredning. Denna utredning har också i sitt nyligen redovisade betänkande tagit upp dessa frågor till diskussion i en positiv anda. De frågor som behandlats gäller bl.a. penningbidrag, förplägnadsersättning, antal resor, reseersättning, hyresbidrag, familjebidrag och premier. Som framgår av denna uppräkning är det ett helt problemkomplex som skall lösas, och jag vill också säga att det bör lösas i ett sammanhang. Det är ingen lösning att efter hand lägga till en krona här och en krona där, eller en resa hit och en resa dit. Förslagen till förmåner för värnpliktiga under första tjänstgöring och repetitionsövningar måste också samordnas med förslagen till förmåner för värnpliktigt befäl och övrig frivilligt tjänstgörande personal. Denna uppgift handhas av 1966 års värnpliktskommitté, som också har lovat att i år lägga fram delresultat av sitt arbete. Jag vill alltså påstå att hela frågan om förmåner under militärtjänstgöring — obligatorisk eller frivillig — måste lösas radikalt, i ett sammanhang och med det snaraste. Vi släpar efter på detta område. Vi kan jämföra med hur det är ordnat för de studerande vid universitet och högskolor. För dem har vi löst problemet genom bestämmelserna om studiemedel, men för försvarets värnpliktiga personal har vi endast lagt en och annan lapp på ett gammalt täcke. 1965 års försvarsutredning har, som jag tidigare sagt, haft till uppgift att granska nivån i fråga om de värnpliktigas förmåner. Den har nu slutfört sitt uppdrag, och vem skall då fortsätta och fullfölja uppgiften samt lägga fram konkreta förslag? Om man går till proposi tion 109 för att se hur det är planerat för framtiden, borde man väl där finna svaret. Men nej — det enda man hittar är ett vagt löfte om att det skall ske en successiv förbättring under de närmaste fyra åren; dock skall inga åtgärder vidtas under det närmaste året. Det säger inte mycket. Det finns därför på denna punkt anledning att ställa följande frågor till försvarsministern: 1. Vem skall komma med förslagen angående de värnpliktigas ekonomiska och sociala förmåner? 2. Vad är målsättningen i stort? 3. När kommer sådana förslag? Som jag har framhållit tidigare behövs det snara och radikala åtgärder. Förslagen beträffande en del av dessa frågor kräver utredning och samordning. Men medan vi väntar härpå finns det mycket att göra på departementsnivå och i samverkan myndigheterna emellan. Jag vill bara peka på sådana bestämmelser som att den värnpliktiges resa skall omfatta 18 timmar för att han skall få använda sovvagn och 200 kilometer för att han skall få begagna snälleller expresståg samt att restiden skall uppgå till 8 timmar för att den värnpliktige skall få traktamente. Jag kan också peka på exempelvis de föråldrade bestämmelserna om portionsersättning och om ersättning för resa med eget fordon. Det behövs ingen utredning om dessa frågor. Många av dem kan, som jag tidigare sagt, lösas på departementsnivå. Kostnaderna blir inte heller av den storleken, att de kan vara avgörande eller anges som skäl för en fördröjning. Jag skulle vilja fråga: Är försvarsministern beredd att vidta åtgärder på detta område? Frågan om antalet fria resor och rabatter på statliga och kommunala kommunikationsmedel har varit föremål för överläggningar mellan myndigheterna: försvarets civilförvaltning, ÖB, SJ, m.fl., och förslag har framlagts av bl.a. försvarets personalnämnd och av riksda gens revisorer. Överbefälhavaren har framfört förslag om försöksverksamhet för att få ett realistiskt underlag för lönsamhetsbedömningar och bedömningar av subventionsbehov vid permisionsoch ledighetsresor för värnpliktiga. Herr statsråd, låt denna försöksverksamhet komma till stånd! Hemresan över lördagen och söndagen är ett primärbehov för våra värnpliktiga. Beviset för detta är att förbanden är tomma på folk under veckosluten om man undantar dem som har kommenderingar. De enda som är kvar utöver kommenderade är de värnpliktiga som har så lång resväg att det ställer sig för dyrt att åka hem. Från militärt håll är det naturligtvis inget önskemål att ha de värnpliktiga kvar under lördagar och söndagar -— tvärtom. Trivsel och god kamratanda påverkar arbetsresultatet i positiv riktning, och ett av medlen att uppnå trivsel och ett gott arbetsresultat är att låta de värnpliktiga tillbringa sin ledighet i hemmet eller på annan plats utanför regementet där de önskar. Den bild vi nu ser då vi passerar ett militärt förband på fredagseftermiddagen eller lördagen när Övningarna är slut är inte särskilt upplyftande: ett helt pärlband av uniformerade ynglingar med tummen i vädret för att få åka. Jag tycker att det är något av ett fattigdomsbevis för vårt försvar. För norrlandsförbanden och förbanden på Gotland är hemresorna ett särskilt problem. Många av de värnpliktiga på dessa förband har sitt hem i Mellansverige — i Stockholm eller i andra tätortsområden. Enligt utskottet pågår det inom departementet överväganden att ordna vissa resor för dessa värnpliktiga genom användning av flygvapnets transporttjänst eller charterflyg. Det är ett sätt att lösa problemen. Låt det bara bli av! Och varför skulle man inte kunna sätta in särskilda tåg som tidsmässigt passar för de värnpliktigas ledighetsresor? Förutom att det skulle bidra till att lösa problemet tycker jag att det skulle vara spännande för SJ att få passagerare. Inte heller här kan kostnaderna bli av den storleksordningen att de kan utgöra något hinder. I mellersta och södra Sverige, där förhållandena är annorlunda, bör ledighetsresorna för värnpliktiga ordnas genom samverkan mellan SJ:s busslinjer och privata busslinjer och även med insättande av militära fordon. Jag tror att man på så sätt skulle bereda möjligheter både för billiga ledighetsresor och även för flera fria resor. Herr talman! Kanske någon av kammarens ledamöter nu påstår att jag förenklar problemet. Jag tror inte att jag gör det. Som jag har sagt tidigare finns det å ena sidan en hel rad otidsenliga bestämmelser på detta område. Det gäller framför allt 18-timmarsgränsen för sovvagn, 200-km-gränsen för användande av snälloch expresståg, 20-km-gränsen för reseersättning och ersättningen för färd med eget fordon — jag skulle kunna fortsätta uppräkningen längre, men jag tror inte det behövs. Dessa bestämmelser kan rättas till utan några omfattande eller tidsödande utredningar, och kostnaderna är heller inte av det slaget att de bör utgöra något hinder.

Riktmärket bör vara en samlad paketlösning på området. Herr talman!

Herr talman! I denna ganska omfattande och tunga debatt skulle jag vilja göra några allmänpolitiska reflexioner. Jag kan trösta herr talmannen med att jag inte kommer att bli särskilt långrandig, men jag har några synpunkter som jag gärna skulle vilja föra fram. Från många håll har beklagats att den försvarsöverenskommelse som vi haft under många år spruckit. Själv kan jag inte dela denna uppfattning. Det tillhör demokratins livsluft att det sker en diskussion och den kommer bäst till stånd genom att de olika partierna får redovisa sina åsikter och ståndpunkter. Det finns, efter vad jag kan förstå knappast någon anledning, i varje fall inte för närvarande, att ha en »samlingsregering» beträffande en så stor del av statsbudgeten som det här i själva verket är fråga om. Därför hälsar jag med tillfredsställelse att man där fått en politisk debatt och att därmed också försvarsfrågan som sådan kommit upp till diskussion. Resultatet av en Ööverenskommelse partierna emellan blir i allmänhet att debatten avsomnar, och det är som sagt inte särskilt tillfredsställande, sett från demokratisk synpunkt. Om några dagar får vi en u-landsdebatt här i kammaren. Vi kommer därvid att i ett beslut binda oss för utgifter av icke oansenlig omfattning — låt vara att vi skulle önska att de varit större — i förhållande till våra resurser. Vi har nyss beslutat om en familjepolitisk reform som medför cirka 300 miljoner kronor i extra utgifter. Vi har vidare genomfört och genomför en demokratisering av skolväsendet som ger unga människor tillfälle till utbildning i en omfattning som icke varit möjligt tidigare. Här är det verkligen fråga om en demokratisering, och den kostar pengar. Vi kommer också snart att få ta ställning till en höjning av folkpensionerna. Det är, tycker jag, alldeles klart att det inte finns pengar till allt detta på en gång. Vi måste alltså prioritera vissa ting. Och vid en sådan avvägning kan jag för min del inte förstå att försvarskostnaderna skulle lämnas utanför. Den uppbromsning av dessa kostnader som nu sker är ur dessa synpunkter högst välkommen. Högerns roll här är märklig men kanske helt följdriktig för ett konservativt parti. Under en fyraårsperiod vill högern ha till stånd en ökning av försvarsutgifterna på närmare 2,5 miljarder sett i förhållande till regeringens förslag samtidigt som högern i dessa dagar pläderar för sänkta skatter. Mittenpartierna är mer blygsamma, men i ett särskilt yttrande till utlåtandet nr 122 lämnar man öppet för en kompromiss, som måste komma till stånd, om det till äventyrs skulle bli en borgerlig regering i höst. Hur långt man då kommer att sträcka sig från mittenpartiernas sida är naturligtvis svårt att säga, men jag utgår som självklart ifrån att det blir en kompromiss uppåt från mittenpartiernas bud. Försvarsfrågan är ju en av högerns huvudfrågor och det är väl därför föga troligt att högern vill backa hur långt som helst. Jag vill än en gång understryka att det enligt min mening finns viktigare ting just nu än att ge mera pengar till försvaret. Utanför riksdagshuset demonstreras i dag för u-länderna. Hjälpen åt u-länderna kommer att bli och bör vara en av våra största politiska frågor, och det är angeläget att vi kan skaffa fram pengar till en ökad insats för detta ändamål. Men det kräver återhållsamhet på åtminstone en del håll inom vår offentliga budget. Det egendomliga är också att högern när det gäller försvaret helt överger sin rädsla för statlig verksamhet. Man talar sig här varm för verkstaden i Västerås. Men när vi har försökt bygga upp en statlig industri i Norrland, har den politiken mötts med starkt motstånd från högerhåll. Professor Galbraith skriver i sin bok Den nya industristaten följande: »Alla protester mot offentliga utgifter undantar automatiskt försvarskostnader — — — Försvarskostnaderna utesluts fegt från alla klagomål på den statliga hushållningen. De äger ett berättigande som höjer dem över den ekonomiska politikens vanliga frågor och den vanliga skräcken för socialism och staten.» Dessa reflexioner gäller visserligen Amerika och framför allt amerikanska affärsmän, men de kunde lika gärna ha avsett Sverige och högerpartiet. Låt mig, herr talman, innan jag lämnar talarstolen få ta upp en annan sak. Dagens beslut kommer också att beröra kärnvapenfrågan. För min del anser jag det uteslutet att Sverige skall införliva kärnvapen med sitt försvar. Det skulle överskrida gränsen för vad som kan accepteras i förstörelsehänseende. Statsutskottet är ju på denna punkt enigt om att det bör lämnas handlingsfrihet för alla åsikter. Det är självklart att våra beslut aldrig kan vara eviga, utan att alla beslut som fattas i denna kammare kan omprövas. Det hade emellertid enligt min mening varit bra, om man fått ett bestämt besked på den här punkten. Jag får nu nöja mig med vad utskottet skrivit. Skrivningen lämnar frågan öppen; man kan ha vilken åsikt som helst. För min del förutsätter jag uttryckligen att frågan kommer upp på nytt, om något skulle inträffa, och att inga militära förberedelser görs för införande av kärnvapen utan att riksdagen dessförinnan får tillfälle att ta ställning till åtgärderna.

Herr talman! I försvarsfrågan väckte en del socialdemokrater vid 1964 års riksdag en motion som tillvann sig ganska stor uppmärksamhet. Jag var en av undertecknarna. Vad sade vi då i denna motion? Jo, vi konstaterade att det förelåg tecken till en viss avspänning mellan världens stormakter vid det tillfället och att denna avspänning framför allt var lokaliserad till Europa. Vi anmärkte också att man verkligen kunde fråga sig om det var lämpligt att låta försvarsuppgörelserna gälla så lång tid som hade tillämpats. Vidare påpekade vi att automatiken i de gamla försvarsuppgörelserna kunde ifrågasättas. Slutligen anmärkte vi mot själva systemet i de tidigare försvarsuppgörelserna.

På grundval av dessa förhållanden begärde motionärerna år 1964 en viss översyn av systemet med försvarsuppgörelser och över huvud taget vårt system för att ordna det militära försvaret. Hurdant är då läget år 1968? Kan man säga att motionärerna hade fel? Ja, om vi ser på situationen i Europa, kan vi väl ändå konstatera att avspänningen fortsätter, att det inte finns några tecken som tyder på att de ledande stormakterna verkligen skulle vara beredda att aktualisera sådana motsättningar som man kan räkna med skulle kunna leda till krigiska konflikter. Dess bättre förhåller det sig på detta sätt. Vi kan också upptäcka att det för närvarande inom NATO-lägret pågår olika uppmjukningar som gör att den hårda bindningen till den militära alliansen successivt uppmjukas. Motsvarande tecken finns inom Warszawapakten, och glädjande nog kan man konstatera att bland vissa av dess olika stater finns demokratiseringstendenser. Jag skulle nästan vilja säga att det enda lovande i dag i den internationella utvecklingen är att de ledande stormakterna över huvud taget inte aktualiserar sådana motsättningar som kan förvärra den militärpolitiska situationen i Europa samt att man också inom dessa viktiga försvarsallianssystem kommer fram till en större grad av moderation. Detta trots att i Vietnam ett allvarligt krig redan pågår, detta trots att vi har haft den militära konflikten i Mellersta Östern och detta trots att stormakterna fortfarande upprätthåller en mycket hög rustningsberedskap. Jag tror alltså att det gott kan slås fast att vår bedömning från år 1964 beträffande Europa håller inför en prövning år 1968. Till all lycka förefaller det också som om dessa tendenser skulle fortsätta även i framtiden. Herr talman! Jag skulle vilja påtala vissa andra, nya tendenser i världsbilden av i dag. Jag tror att man kan konstatera en allmänt ökad misstro till vapnen och andra militära medel som verktyg för att komma till uppgörelser av något slag. Jag vågar påstå att allt färre människor i olika länder i dag litar till de militära vapnen som ett medel att skapa trygghet. Alldeles speciellt är detta en förhärskande känsla hos de stora ungdomsgrupperna. Om det finns någonting gemensamt för ungdomsgrupperna i öst och väst och de många underliga massrörelser som i dag förekommer i olika länder, så är det att man inte har någon som helst tillit till militära rustningar. Vad man i första hand vänder sig mot är just de militära maktmedlen, mot kriget. Mot den bakgrunden kan ställas frågan, om vi här i landet verkligen skulle ha känt oss tryggare, om vi hade fortsatt 1963 års försvarsuppgörelse och för innevarande kalenderår hade haft utgifter för militära ändamål som varit ungefär 800 miljoner kronor större än vad fallet nu är. Skulle vi här i vårt lilla land ha känt oss mindre otrygga, om vi använt ytterligare 800 miljoner kronor på vårt militära försvar? Nej, ingen insiktsfull bedömare vill väl påstå att så hade varit förhållandet. Naturligtvis hade det då funnits litet mera vapen i våra arsenaler, och kanske hade också flera personer inom försvaret undergått en mera kvalificerad utbildning, men det tror jag inte skulle ha skapat någon ökad trygghetskänsla. Herr talman! Jag vill också anföra några synpunkter på försvarsutredningens arbete. Detta arbete har varit mycket intressant. För ledamöterna har det också varit utomordentligt värdefullt att få möta hela vår högsta militära expertis, vars kompetens ingen kan ifrågasätta och som består av högt bildade, kvalificerade och i detaljerna väl insatta människor. Jag har den största respekt för deras arbete, som de ofta får bedriva i ett många gånger inte särskilt inspirerande klimat. Några händelser i utredningens arbete tycker jag är speciellt anmärkningsvärda. Den första är de borgerliga partiernas avhopp från utredningen i januari. Är det vanligt, ärade kammarledamöter, att man hoppar av en utredning? Mig veterligt sker det aldrig när det gäller offentliga utredningar. Vad gör man i stället, om man har en avvikande mening inom en utredning? Jo, man redovisar i en reservation sina alternativ, ställningstaganden, överväganden och argument så noggrant som möjligt. Man lägger fram alla fakta som är möjliga att anföra och som talar för den egna uppfattningen. Detta har inte de borgerliga partierna gjort i detta fall utan har i stället föredragit att försvinna ut genom kulisserna — ja, jag vill säga att de har försummat sin demokratiska plikt att inför svenska folket redovisa sin uppfattning i utredningen. Av den militära expertis som stod till förfogande hade de borgerliga kunnat erhålla alla de fakta och all den sakredovisning som de behövde för sin argumentation, men man underlät att begära att få ett sådant material och få det tryckt i betänkandet. Detta tycker jag är anmärkningsvärt och måste påtalas. Jag hoppas att det är sista gången vi får uppleva att man springer från en utredning utan att redovisa den uppfattning man innerst inne har. Ett annat anmärkningsvärt förhållande är att det i den allmänna debatten görs gällande, att det inte är så mycket som skiljer det socialdemokratiska försvarsalternativet från t.ex. mittenpartiernas alternativ såsom detta har redovisats i motioner och på annat sätt. Man säger att det »bara» rör sig om en skillnad på 150 miljoner kronor om året. På en fyraårsperiod blir det 600 miljoner kronor. Herr talman! Det är anmärkningsvärt att man på detta sätt vill undervärdera en skillnad i utgifter uppgående till 150 miljoner kronor om året. När blev det vanligt i riksdagen att nonchalera belopp av denna storleksordning? Hur skall det över huvud taget vara möjligt att diskutera dessa och andra frågor, om man på detta sätt frångår vad jag vill kalla vanligt aritmetiskt tänkande? Det visar bristande respekt för skattebetalarna och för den enkle mannen, som av låga inkomster är tvingad att offra mycket till statskassan bland annat för försvarets räkning. Jag blir upprörd när man talar om att skillnaderna i detta fall är mycket små. I själva verket är de betydande. 150 miljoner kronor är ett stort belopp även i en budget av den storleksordning som vi har. Något annat som bör bemötas är de borgerligas påstående att denna minskning av försvarsutgifternas ökning skulle leda till ett friställande av 10 000 personer. Försvarsministern har redan påpekat att det inte blir någon sådan friställning. De militära beställningarna är så stora att sysselsättningen inom de sektorer, som arbetar för militära ända mål, håller sig uppe. Men det är riktigt att vi, om vi hade låtit den gamla försvarsuppgörelsen gälla även i fortsättningen, hade behövt anställa ytterligare 10 000 personer för att tillverka försvarsmateriel av olika slag. Det är just detta vi inte har råd med. Vad är det egentligen som är vårt lands bekymmer på längre sikt? Jo, det är möjligheterna att klara handelsbalansen. Hade vi offrat ytterligare 10 000 personer för att producera försvarsmateriel, hade det skett en minskning med 109.000 av dem som kunde arbeta för exportnäringarna och möjliggöra för oss att betala vår import i framtiden. Ur denna synpunkt är just försvarsuppgörelsen ett utomordentligt viktigt bidrag till möjligheterna för oss att på lång sikt klara landets affärer. Därför reagerar jag mycket kraftigt när man från högern vill nonchalera denna aspekt. Minskningen i försvarsutgifterna skall i första hand bidra till att förstärka vårt lands ekonomiska resurser och att klara vår handelspolitiska balans. Något som har upprört mig är att man från borgerligt håll velat motivera sitt avhopp från försvarsutredningen med att positionerna för det första året blivit låsta; utredningen skulle ha fått diktat från finansdepartementet eller från regeringen om att det inte fanns några möjligheter att diskutera första året av avtalsperioden. Detta är det ynkligaste argument som över huvud taget kan redovisas i den försvarspolitiska debatten. Och varför är det så? Jo, det gäller ju bara ett av de fyra år som avtalsperioden omfattar. Hade man verkligen velat diskutera försvarsuppgörelsen skulle man ha kunnat ta hänsyn till att kostnaderna var bundna år 1 och lägga på ytterligare under åren 2, 3 och 4, så att resultatet sammanlagt hade blivit detsamma som om alla de fyra åren hade varit obundna. Detta visar att man varit i en trängd situation och att man måste skaffa sig ett nödargument för att kunna göra avhoppet från utredningen, medan helt andra motiv än de angivna varit avgörande. Och jag vill säga några ord om själva orsaken till att det inte gick att nå en uppgörelse i försvarsutredningen. Det är alldeles riktigt som försvarsministern framhållit — i varje fall har vi som deltagit i utredningsarbetet haft den känslan — att det är högern som bestämmer härvidlag och att mittenpartierna helt enkelt velat hålla möjligheterna öppna åt alla håll att kunna göra den politiska kompromiss som de finner nödvändig om de skall bilda regering i höst. Detta är det motiv som i själva verket ligger bakom de borgerliga partiernas gemensamma <ställningstagande i försvarsfrågan. Jag vill också vända mig till Axel Jansson i vänsterpartiet kommunisterna. Han säger att denna utredning har varit ynklig — den har egentligen inte kunnat prestera någonting principiellt nytt, den har suttit fast i ett militärt vanetänkande. Ja, jag vet inte allt vad det var som han ville tillvita utredningen; den har enligt hans uppfattning varit misslyckad i alla hänseenden. Men att Axel Jansson har kommit till denna uppfattning är nästan obegripligt, ty han har ju liksom varje annan riksdagsman tillgång till Sveriges offentliga utredningar.

För det första har utredningen försökt få in totalförsvarets olika aspekter i den aktuella försvarspolitiska debatten. Utredningen har inte enbart sett till det militära försvaret utan verkligen försökt ta hänsyn till både ekonomiska, psykologiska och andra aspekter inom totalförsvarets ram. Arbetet har sålunda inte varit begränsat till det militärpolitiska området. För det andra har utredningen gjort en mycket ingående säkerhetspolitisk studie, där utrikesdepartementets diplomatiska expertis engagerats och fått redovisa sina synpunkter på Sveriges ställning i utrikespolitiskt och försvarspolitiskt hänseende. Utredningen har på detta sätt fått tillgång till ett — i dag icke offentligt material som varit utomordentligt värdefullt vid ställningstagandet till utgifterna på det militärpolitiska området. Det är alltså någonting nytt som uträttats inom utredningen, herr Jansson. Och utredningen bör minst av allt klandras för att ha suttit fast i ett militärt vanetänkande. Nej, vi har inom utredningen varit mera obundna än man varit inom tidigare försvarsutredningar. Herr talman! Det beslut som skall fattas om några timmar är utomordentligt betydelsefullt. Det skall gälla ända fram till år 1972. Jag vill slå fast ett par saker i sammanhanget. Låt mig först och främst framhålla att den militära organisationen inte kommer att påverkas genom beslutet. I stort sett kommer organisationen att vara densamma som tidigare — vi upprätthåller den militära effektiviteten, den militära styrkan. Men det är ett par viktiga nyheter som inte tillräckligt förts fram i debatten. Den ena nyheten är att man kommer att föranstalta om nya utredningar avseende hotbilden för framtiden. Vad är det för krafter och faktorer som kommer att påverka Sveriges ställning militärpolitiskt och = säkerhetspolitiskt? Hela detta stora område kommer att bli föremål för separata undersökningar, som inte de militära experterna kommer att sköta ensamma. Jag har den största respekt för militär expertis, men när det gäller att bedöma vårt lands militärpolitiska ställning i ett större europeiskt sammanhang eller ett större världspolitiskt sammanhang, tror jag att de militära aspekterna ofta är för begränsade. Man är hämmad av yrkespolitiska hänsyn. Därför bör många andra experter få tillfälle att belysa frågorna med utgångspunkt från sina kunskaper och värderingar. Det är sålunda viktigt att den militära hotbilden för framtiden kommer att undersökas på nytt. Då kommer också totalförsvarsaspekterna in i bilden. Den andra nyheten är att man från departementets sida på ett helt annat sätt än tidigare har tagit ansvaret för försvarsbudgeten. Jag anser det vara en fördel. Om man har en begränsad ram gäller det att inom denna försöka komma till sådana avvägningar att man får den absolut största effektiviteten. Man måste fatta de mest rationella besluten och många gånger måste också civilekonomisk expertis göra sina bedömningar. Det är detta som nu sker inom försvarsdepartementet. Redan nu kan man finna att vinster gjorts. Framför allt tänker jag därvid på beställningar av militära förnödenheter och vapen från den svenska industrin. Jag vågar påstå att de militära beställningarna har varit mycket lukrativa för försvarsindustrin ända fram till de senaste åren. Först när man från departementets sida har satt in sin egen expertis, sina egna civilekonomer — som verkligen kan kontrollera de olika kostnadsförslag som anmäls från industrierna — har man nått resultat som inneburit besparingar. Viggen är bl.a. ett exempel på att om industrin hade fått härja fritt skulle vi ha åsamkats väsentligt större utgifter än de vi nu till nöds måste acceptera. Detta hårdare grepp från departementets sida är ingenting nytt. Jag hoppas att dessa tendenser skall fortsätta och slå igenom överallt inom den militära förvaltningen och inom det militära området över huvud taget. Det finns miljoner och åter miljoner att spara åt de svenska skattebetalarna i detta sammanhang. Något annat mycket väsentligt för framtiden är hur man skall utforma luftförsvaret. Man skall alltså undersöka hur vårt luftförsvar egentligen skall se ut när det gäller luftvärn och robotar och flygvapnets utformning över huvud taget. På detta område finns i dag många olika uppfattningar hos de militära experterna. Därför finns det anledning att mycket noggrant undersöka dessa frågor genom specialstudier i vilka inte bara militärerna får medverka utan även annan expertis. Dylika utredningar kommer att bli i hög grad vägledande för framtiden. Därmed, herr talman, är jag inne på en del framtidsaspekter som jag gärna vill anlägga. Jag betraktar för egen del det förslag som nu skall stadfästas av riksdagen som en övergångsuppgörelse. Det försvar som vi får genom det beslut som skall fattas är ett mycket traditionellt försvar, helt bundet vid det nuvarande. Som redan nämnts görs inga förändringar i själva organisationen eller vad beträffar avvägningen mellan de olika försvarsgrenarna. Dessa är självständiga på samma sätt som tidigare. Allt fortfarande är det armén som drar mest folk och därmed också kräver de största resurserna. Vi har kvar den allmänna värnplikten. Vi har ett mycket effektivt militärt försvar i traditionell mening. Jag vill passa på tillfället att ge vänsterpartiet kommunisterna en allvarlig anmärkning. Dess talesmän är så naiva som någon kan vara i de försvarspolitiska sammanhangen, när de föreställer sig att vårt land över huvud taget skulle kunna klara sig militärt med något slags gerillaförband, att vi alltså skulle kunna bedriva militär verksamhet av samma typ som i Nordvietnams och Sydvietnams djungler. Det är en barnslig uppfattning att samtidigt som man är anhängare av ett militärt försvar yrka på att det skall bedrivas på det sätt som kommunisterna föreslagit i sin motion. Om man skall ha ett militärt försvar, är det enda realistiska att det skall vara på toppen, tekniskt och utbildningsmässigt, så att det verkligen kan stå emot de på området mest avancerade länderna. Om vi skall kunna hävda oss gentemot en motståndare, måste vi ha den mest utvecklade tekniken, inte den minst utvecklade. Därför blir framtidens stora fråga: Hur skall försvaret utformas med hänsyn till den militärtekniska utvecklingen? Det är det avgörande. Vårt nuvarande försvar är traditionellt, det står kvar vid det gamla. Men ingenting kan stå kvar vid det gamla, utan nu måste man tänka nytt och tänka framåt. Man måste alltså tänka på att ta den mest avancerade tekniken i anspråk, men man måste också ligga på toppen utbildningsmässigt och man måste ha högsta möjliga kvalitet i den militära ledningen. Det visar småstater som har varit militärpolitiskt framgångsrika — jag erinrar om Israel, om Finland under vinterkriget och om Nordvietnam under det nu pågående kriget. De har kanske haft tekniska försteg, men det är framför allt utbildningsmässigt och ledningsmässigt som de visat sin överlägsna förmåga. Skall vårt militära försvar ha något värde, måste vi utbildningsmässigt, tekniskt och ledningsmässigt nå maximala prestanda. Vi måste vara överlägsna en eventuell motståndare. På vilka områden kan vi bedömas vara tekniskt om inte överlägsna så i varje fall jämbördiga med även de mest avancerade länderna? Det är på två områden: flyget och marinen. Viggen är ett exempel på att man har lyckats att inom ramen för begränsade resurser skapa ett i förhållande till vårt territorium och våra förhållanden utmärkt vapen, som det såvitt jag vet inte finns någon motsvarighet till i något annat land. Detta flygplan är en i sin konstruktion och i sin utformning Ööverlägsen produkt så långt man över huvud taget kan bedöma det såsom lIlek man. Detsamma gäller våra egna insatser i det svenska luftvärnet och robotar. Såväl här som inom marinens område har vi just på robotsidan frambringat vapen som i varje fall inte är underlägsna dem man har åstadkommit i andra länder. Herr talman och ärade kammarledamöter!

Är det någon som kan realistiskt föreställa sig, att man skulle kunna framgångsrikt klara sig militärpolitiskt, ifall flyget är borta och ifall marinen är borta? Självklart inte. Då kommer det första krav som uppställs att bli att vapenstillestånd måste skapas på ett eller annat sätt. Det är därför som flyget och marinen har sådan central betydelse — jag skulle vilja säga en avgörande betydelse. Dessa försvarsgrenar betyder oerhört mycket mer än vad armén gör för att vi skall kunna klara oss i vårt lilla land militärpolitiskt sett i händelse av krig. Vad är det egentligen som en stormakt fruktar, om denna stormakt över huvud taget fruktar Sveriges ringa militärmakt? Jo, naturligtvis vårt mest avancerade flygvapen, därför att vi på detta område faktiskt kan vara fienden jämbördig. Angriparen måste sätta in oproportionerligt stora resurser av det som är av största värde för honom själv, nämligen det vapen han har som är tekniskt bäst utvecklat. Jag har därför vid min bedömning och efter alla diskussioner som jag har deltagit i inom försvarsutredningen kommit till den uppfattningen, att om vi skall ha kvar ett militärt försvar för framtiden måste detta bygga på i första hand flyget och marinen, eftersom armén har ett begränsat värde och ett värde som, efter hand som tiden går, kommer att minska. Detta är grundläggande för försvarsfrågan för framtiden. Det är detta spörsmål som man kommer att ställas inför när man skall ta upp debatten om vårt försvar i fortsättningen, under resten av 1960-talet och början på 1970-talet. Vi hade inte tillfälle att diskutera denna fråga tillräckligt grundligt och ingående i försvarsutredningen, men jag vill nämna att flygvapenchefen i ett särskilt yttrande till ÖB-svaret har anfört vissa aspekter på denna grundläggande fråga, vilka förtjänar att grundligt studeras, övervägas och prövas i detalj. En sådan prövning måste få långtgående konsekvenser. Det innebär att man kan ifrågasätta, huruvida vi skall ha kvar vår allmänna värnplikt. Hela vår utbildningsorganisation måste göras om, forskningen måste på ett helt annat sätt än vad som nu är fallet prioriteras med hänsyn till flygvapnets och marinens behov, vidare måste framskaffande av vapen och liknande utrustning underordnas de krav som följer härav. Samarbetet med industrin och näringslivet måste också omprövas på olika punkter och betydligt mer av civil expertis måste antagligen sättas in; det behövs civil kompetens för att komplettera den militära, eftersom det i första hand blir beroende på vår tekniska överlägsenhet, om vi militärt skall kunna hävda oss. Organisationen måste även göras mera elastisk. Kanske detta innebär att vi måste avskaffa de olika försvarsgrenarna och nöja oss med en enda gemensam försvarsgren. Flygvapnet avskaffas, marinen avskaffas, armén avskaffas, alla avskaffas som självständiga militära beslutsenheter och vi får en enda gemensam = försvarsorganisation. Detta är frågor som inte bara diskuteras i vårt eget land utan som diskuteras i alla länder. Jag tror att man i vårt lilla land i hög grad måste ta lärdom av vad som i dag sker i Frankrike och Storbritannien. Det viktigaste för framtiden när det gäller försvarsfrågor, herr talman, är hur vi i fortsättningen skall göra avvägningar mellan de olika försvarsgrenarna. För egen del är jag härvidlag övertygad om att armén relativt sett kommer att minska i betydelse, om vi tar vår militära och säkerhetspolitiska situation i betraktande. Men det finns en annan sak som också måste diskuteras allvarligt för framtiden. Den gäller hur vår militära apparat bättre skall kunna anpassas till internationella krav, till FN-arbetet, till polistjänsten, till fredsarbetet över huvud taget.

Den andra grundläggande frågan för Sveriges framtida försvar gäller sålunda hur vårt militära säkerhetssystem bättre skall kunna medverka till att skapa större trygghet för alla länder, hjälpa till att vidmakthålla fred på vår jord. Herr talman! Jag tror inte på avrustningen såsom en isolerad aktion. Däremot tror jag på att man gradvis skall kunna överföra militära nationella maktmedel till en internationell Organisation, som i motsvarande utsträckning får dessa maktmedel. Denna väg är den enda realistiska, och den måste vi gå, om vi skall kunna skapa världsfred. Detta är den enda väg på vilken man har utsikter att nå framgång. Därför blir mitt krav från denna talarstol att den nu avslutade försvarsutredningen snarast möjligt skall fortsätta sitt arbete. Den skall då ta upp två centrala aspekter: hur skall vårt militära försvar se ut för framtiden och hur skall detta kunna anpassas så att det blir ett hjälpmedel till att vidmakthålla en större grad av internationell trygghet och främja freden på olika sätt? Därmed har jag kommit till punkt, herr talman. Jag har ytterligare en enda sak att beröra. Den gäller statsutskottets utlåtande nr 123. Det rör vissa motioner från högerpartiet, vari man ansett att också arbetsmarknadspolitiska medel skulle användas för att öka försvarsutgifterna. Utskottet har med goda skäl avvisat denna tanke. Det kan inte vara riktigt att använda arbetsmarknadspolitiska medel för att på denna väg öka försvarsutgifterna, utan arbetsmarknaden måste ses i sin helhet. Finner man att det av sysselsättningsskäl kan vara lämpligt att lägga ut militära beställningar, skall man naturligtvis göra det liksom i fråga om andra industribeställningar. Det får gå den vägen. Det får bli en prövning i varje särskilt fall och man skall inte på det sätt som högerpartiet föreslår Ööronmärka vissa anslag för t.ex. militära ändamål. Om man på en omväg och utan att det syns i budgeten ökar de militära anslagen förrycker man hela den normala beslutsprocessen. Besluten måste fattas i den ordning som vi om en stund kommer att fatta dem, nämligen genom de anslag som riksdagen beslutar under denna anslagspunkt. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till statsutskottets hemställan i utlåtandet nr 123.

Herr talman!

Låt mig påpeka en enda sak som typisk för denna framställning. Herr Kellgren utropar i ena ögonblicket med emfas att vårt försvar för närvarande är för litet tekniskt, konventionellt. Det hann inte gå mer än två sekunder förrän han pekade på dels Viggen, dels robotar och annan teknik inom försvaret som vi är ensamma om — alltså hög teknik. Han kunde ha fortsatt med att tala om stridsvagn S och flera andra saker. Det sammanhang och den röda tråd i framställningen, som åhörarna förgäves letade efter, får herr Kellgren själv försöka gå på jakt efter när han får protokollet. I anslutning till herr Kellgrens anförande vill jag framhålla två punkter där herr Kellgrens politiska syfte var uppenbart. Han framställde det som om socialdemokratin ensam vill reformera och revidera försvarskostnaderna medan alla andra vill låta 1963 års beslut fortsätta att gälla. Detta är ju, som påvisades under onsdagens debatt, en komplett vantolkning av situationen. Vi är alla medvetna om att på grund av den samhällsekonomiska och statsfinansiella utvecklingen, som vi nu inte skall diskutera orsakerna till, är vi nödsakade att göra en mycket radikal omprövning av 1963 års beslut, vilket vi också har gjort. Vidare påstod herr Kellgren att vi inte har velat gå socialdemokraterna till mötes utan i stället hoppat av från utredningen. Vi har verkligen i det längsta försökt göra detta och nå en allmän uppgörelse, men vi har hindrats genom att regeringen ingripit i utredningens arbete först 1966 och sedan 1967. I andra utredningar ingriper inte regeringen, detta är så vitt jag vet enastående.
Herr talman! När jag lyssnade på herr Kellgren kom jag först inte att tänka på att han har suttit i försvarsutredningen. Jag har intresserat lyssnat på försvarsdebatten under dessa två dagar, och jag har inte hört någon talare ställa så många frågor om försvarets framtid som herr Kellgren. Var det inte denna som försvarsutredningen, vilken herr Kellgren själv har tillhört, skulle syssla med? Herr Kellgren tog också upp frågan om de säkerhetspolitiska bedömningarna och sade att det fanns vissa upplösningstendenser i försvarsblocken i öst och väst. Jag håller med om det. Men jag delar inte bedömningen, att det i och för sig skulle innebära minskade risker för krig. Jag tror för min del att bedömningen med lika stor rätt kan bli den rakt motsatta. Över huvud taget tycker jag att man i både herr Kellgrens och herr Svenssons i Kungälv inlägg märker ovilligheten att diskutera sambandet mellan å ena sidan försvarseffekt, försvarets fredsbevarande uppgift, vilken är den väsentligaste, och å andra sidan anslagsramarna. Det viktigaste i försvarsfrågan är att vi får ett försvar som är fredsbevarande, krigsavhållande. Vi för ingen expansiv utrikespolitik, utan vi vill främst ha möjlighet att leva i fred i vårt land. Det är väl där skillnaden ligger i bedömningen av försvarsfrågan; vi tror inte att den anslagsram som regeringen nu har tänkt sig ger den trygghetsskapande försvarspolitik som vi tidigare varit eniga om. Och, herr Kellgren, till detta kommer det besvärande faktum, att regeringen utan att ange skäl, utan att redovisa någon undersökning eller analys, har gjort en annan fördelning mellan försvarsgrenarna än den de militära experterna tänkt sig. Jag vill också försäkra herr Kellgren, att inte heller i utskottet har vi fått några som helst belägg för att regeringen gjort någon ana lys som ligger till grund för den ändrade synen på fördelningen mellan försvarsgrenarna.

Herr talman! Herr Kellgren värjde sig mot min värdering, att försvarsutredningen suttit fast i militärt vanetänkande. Jag hade den bestämda uppfattningen, att herr Kellgren, när han gick in i utredningen, inte hörde till dem som var fastlåsta i ett konventionellt tänkande — jag skall erkänna att min uppfattning härom nu inte är lika bestämd. I sin kommentar till mitt tal om gerillaförsvarets betydelse varnade herr Kellgren kommunisterna för deras tro på gerillaförsvaret. Han sade att detta är en »galen och barnslig uppfattning». Får jag påpeka att jag talade om en kombination av konventionellt försvar och gerillaförsvar. Jag tror att vi kommer längst om vi i debatten inte karikerar varandra. Om Sverige attackeras av en Ööverlägsen stormakt, som har intresse av att behärska vårt territorium, är det sannolikt inte människooch materielslukande fältslag som ett land med vår befolkningsmässiga litenhet bör förbereda sig för, utan våra planer måste utgå från behovet av en flexibel, hård och utnötande gerillastrid. En sådan utformning av försvarsförberedelserna bör kunna ske inom en kostnadsram som ligger mycket lägre än den som krävs för vårt nuvarande försvar. Ett försvar av den typ som jag har talat för, byggt på folkförsvarets idé, gör det möjligt att under tider, då det internationella klimatet är gynnsamt, avstå från en långvarig fastlåsning av de militära utgifterna. Herr Kellgren säger, att i framtiden flyget och marinen bör tillmätas större betydelse och armén mindre betydelse. Jag tror att det är fel tänkt. Herr Kellgren säger vidare, att när flyget och marinen är genombrutna och krossade, då måste man komma till en politisk uppgörelse. Ja, det är sannerligen inte lätt att få en politisk uppgörelse, om det som man satsat på i försvarshänseende är krossat. Överlägsenheten i ett försvar med större tyngdpunkt på gerillakriget ligger däri, att det försvaret aldrig kan krossas förrän försvarsviljan är krossad.

Herr talman! Jag är mycket förvånad, inte över att herr Kellgren hyser de uppfattningar han framförde här — dem har jag hört förut — utan över att han under sådana omständigheter inte reserverat sig och gått emot det förslag som försvarsutredningen och försvarsministern framlagt; det står ju helt i strid med hans tankegångar. Herr Jansson, som ju talar för ett helt annat försvar än det jag vill ha, kom tydligen också till den slutsatsen. Herr Kellgren talade om att efter ett genombrott, när flyget och marinen spelat ut sin roll, ingenting annat återstår än att söka fred. Men herr Kellgren kan väl inte vara okunnig om att tidsfaktorn spelar en roll för våra möjligheter att slippa ett anfall och för våra möjligheter att få fred på hyggliga villkor. Jag är också förvånad över att herr Kellgren talade så varmt för att man egentligen bara borde satsa på flyget och marinen, när herr Kellgren i själva verket har varit med om att utarbeta ett försvarsbetänkande som leder till att marinens möjligheter att behålia sin styrka framöver i hög grad minskar. Det är ju inte särskilt konsekvent. Om vårt land exempelvis skulle anfallas från väster — de riskerna fanns ju under senaste världskriget — eller från norr över landgränsen, vilken roll skulle då flyget under dygn med sämsta tänkbara flygväder, och marinen kunna spela? Och vad vet herr Kellgren och jag om möjligheterna att störa ut den dyrbara teknik som Viggen och andra plan har? Vi vet i realiteten inte vilka möjligheter det finns att göra det, men detta faktum bör utgöra en varning till oss att inte satsa enbart på en mycket hög teknik och på så sätt göra en felaktig avvägning mellan kvantitet och kvalitet. Tror herr Kellgren att en stormakt saknar möjligheter att slå ut en del flygbaser och teletekniskt störa ut en del av de tekniska finesserna? Vi skall inte underskatta de insatser flyget och marinen kan göra, men att inte satsa någonting på en armé som kan täcka ytan, hindra luftlandsättningar och över huvud taget skapa uthållighet i försvaret vore ödesdigert för vårt försvar.

Herr talman! De inlägg som har gjorts av herr Eliasson i Sundborn, herr Ståhl och herr Petersson, d. v. s. företrädarna för de borgerliga partierna, är utomordentliga exempel på att man sitter fast i ett traditionellt samhällsbevarande militärt tänkande; man kan över huvud taget inte tänka sig några förändringar i organisationen av vårt militära försvar. Det är det som jag menar är konventionellt. I det förslag vi behandlar i dag är fördelningen mellan de olika försvarsgrenarna ungefär densamma som den har varit tidigare. Det beslut vi nu kommer att fatta innebär att vi håller oss kvar vid ungefär den nivå vi har uppnått. Men vi genomför över huvud taget inga förändringar som skulle kunna lösa framtidens militärpolitiska problem. Jag ville, herr talman, i mitt anförande fästa uppmärksamheten på att man i nästa utredning och vid nästa beslut måste ta ställning till de väsentliga frågorna om hur stor omfattning flyget skall ha och vilken omfattning marinen skall ha. Jag vill prioritera flyget och marinen i förhållande till armén. Jag tror att man nästa gång riksdagen skall fatta ett beslut i denna fråga kommer att finna att denna uppfattning är den riktiga. En annan fråga, som man då också måste ta ställning till, är hur vi skall kunna sätta in vår militära apparat på ett sådant sätt att den kan gagna det internationella samarbetet. Jag kan sålunda inte finna att det finns någon motsättning mellan den uppfattning jag har och det beslut som skall fattas av riksdagen. Jag har företrätt denna uppfattning inom försvarsutredningen. Jag anser att det viktigaste nu är att sätta stopp för en fortsatt ökning av militärutgifterna och att nästa etapp måste bli att göra en omprövning inom ramen för de belopp som man ställer till förfogande. Till herr Jansson skulle jag bara vilja säga, att hans uppläggning med gerillakrig och att man skall ha en viss försvarsapparat till förfogande härför inte löser några problem. Problemen måste lösas på det sättet, att man skaffar sig den mest överlägsna tekniska militära apparat som man Över huvud taget kan ställa till förfogande. Det är det jag syftade till att understryka i mitt inlägg.

Herr talman! Hela vårt svenska samhälle befinner sig ju i en nydaningsprocess, en rationaliseringsprocess av mycket stora mått. Det skulle då vara förvånansvärt, om försvaret helt skulle undgå den rationaliseringsoch nydaningsprocess som berör samhället i dess helhet. I statsutskottets utlåtande nr 124 föreslås att verkstaden i Arboga skall bibehållas, men att verkstaden i Västerås skall avvecklas. Jag var med om att skriva på en motion vid riksdagens början om att vi skulle bibehålla flygverkstaden i Västerås. Jag är emellertid väl medveten om — det har väl också utskottet varit på det klara med — att man inte kan bibehålla både verkstaden i Västerås och verkstaden i Arboga, Även om nämnda motion är avstyrkt har den nog ändå fyllt en uppgift. Jag tillmäter mig naturligtvis ett visst mått av äran för det. Den har resulterat i utskottets uttalande att man skall försöka ge Västerås ersättning för det bortfall som kommer att ske på grund av flygverkstadens avveckling under 1970/71.

Jag är därför helt och hållet införstådd med vad såväl utredningen som utskottet har sagt, nämligen att man vid sitt ställningstagande har böjt sig för rent lokaliseringspolitiska skäl. Västerås stad bör ju, under förutsättning att ASEA får arbeta i lugn och ro, ha möjlighet att skaffa sig kompensation för det bortfall på 900 personer som nedläggning av flygverkstaden där innebär. Emellertid vill jag också liksom Övriga talare uttrycka den förhoppningen, att man gör vad man kan för att finna en ersättning för flygverkstaden. Hur man skall göra det vet jag inte, men det bör ju ligga i allas intresse att Västerås stad får den erforderliga kompensationen för det bortfall, som staden drabbas av med anledning av det beslut som jag förväntar att riksdagen kommer att fatta i dag.

Herr talman! Jag tänker uppehålla mig vid en viss detalj inom vårt totalförsvar men en viktig sådan, nämligen självskyddsutbildningen. Mitt inlägg föranleds av herr Werbros motion och delvis av hans anförande i dag. Herr Werbro vitsordade betydelsen av självskyddsutbildningen men vände sig mot inriktningen och ansåg att denna utbildning inte meddelas på rätt sätt och att den inte når de rätta personerna. För att visa resultaten av utbildningen i personligt skydd har herr Werbro i sin motion valt ut 78 kurser. Då det emellertid hålls mellan 3 000 och 4000 kurser om året, kan man verkligen ifrågasätta om de 78 kurserna är representativa. Med herr Werbros argumentering och då han inte angett vilket system han valt kan man ju nära nog bevisa vad som helst. Att urvalet inte är rättvisande framgår av utskottets utlåtande, t.ex. när det gäller deltagare inom utrymningsområden. Under åren 1961 67 redovisas 593 000 personer, varav 375 000 inom viktiga utrymningsområden. Jag vill dessutom påpeka att cirka 100 000 personer i hela landet årligen får sådan utbildning. Av dessa bor cirka 35 000 i storstockholmsområdet, som är vårt viktigaste utrymningsområde. Resten befinner sig i stor utsträckning i de utrymningsorter som civilförsvarsstyrelsen anser vara viktiga från beredskapssynpunkt och som anges i styrelsens anvisningar. Herr Werbro kritiserar att ett så stort antal elever i grundskolan ges utbildning i personligt skydd. Jag kan inte se att detta är felaktigt i och för sig. Utskottet anger att det under åren 1964 67 rörde sig om cirka 36,5 procent av det totala antalet kursdeltagare. Anledningen härtill är inte minst det intresse som skolmyndigheterna visat när det gäller att ge eleverna denna information. Ofta tar skolorna själva initiativet och begär att civilförsvarsförbundet skall meddela informationen. Eleverna får härigenom en fullständig självskyddsutbildning genom att de övriga två självskyddskurserna, i olycksfallsvård och brandskydd, ingår i den obligatoriska undervisningen. I samband med översynen av grundskolans läroplan har skolöverstyrelsen nu tagit upp frågan om att lägga in hela självskyddsundervisningen inklusive personligt skydd på skolschemat, och det är meningen att tillämpningen skall börja från och med hösten 1969. Herr Werbro får därmed sina önskemål tillgodosedda i det avseendet. Herr Werbro talade om att man inte i tillräcklig grad når hemmafruarna. Ja, det kan konstateras att vi möter svårigheter på det området. Men för att försöka övervinna det bristande intresset har förbundet skapat kontakter både på det centrala och det regionala planet med våra stora kvinnoorganisationer, såväl de politiska och fackliga som de ideella. Förbundet har också lyckats vinna förståelse härför hos kvinnoorganisationernas ledning, vilket framgår av att riksorganisationerna utfärdat särskilda upprop till sina underorganisationer att intressera medlemmarna för att lära sig självskydd. Eftersom det här talas om hemmafruarna vill jag framhålla att man inte minst möter förståelse för självskyddets betydelse hos Sveriges husmodersföreningars riksförbund och Kooperativa kvinnogillesförbundet. Eftersom denna aktion satts i gång först detta budgetår kan man ännu inte redovisa resultaten, men vi har relativt goda förhoppningar om att detta samarbete mellan Sveriges civilförsvarsförbund och kvinnornas organisationer skall leda till ett ökat antal kvinnliga deltagare i kursverksamheten. Herr Werbro — som dock är väl medveten om verksamheten i civilförsvarsförbundets kvinnoutskott och de regionala kommittéerna ute i landet — sade att man förmodligen inte har funnit den rätta vägen för att nå kvinnorna. Detta vill jag bestrida. Jag vet egentligen inte vad man skulle kunna gå för annan väg — utöver vägen via TV som herr Werbro förordar och som jag på intet sätt kan ansluta mig till — för att nå den breda allmänheten och kvinnorna. Rekryteringen av deltagare till självskyddskurserna sker i huvudsaklig utsträckning i samråd och samarbete med statliga och kommunala myndigheter, företag och organisationer av olika slag. I de kurserna deltar givetvis både män och kvinnor. Tanken att föra ut informationen via TV är så orealistisk att den knappast behöver bemötas. Först och främst kan man givetvis inte påräkna att Sveriges Radio skulle ha intresse av att ägna sändningstid åt information av detta slag annat än i ett beredskapsläge. Dessutom är vissa delar av undervisningen i personligt skydd starkt knutna till 1okala förhållanden. Detta gäller speciellt utrymningsplanerna och skyddsrumsbeståndet m.m. En kurs i personligt skydd i exempelvis Västerås skall givetvis informera om utrymningsplanen för den staden och om skyddsrumsbeståndet där. Man skall också komma ihåg att det här är fråga om frivillig utbildning. Den kan inte styras på samma sätt som om den vore obligatorisk. Självskyddsutbildningen bygger på frivillig grund, och när man mot den bakgrunden ser på resultatet av verksamheten blir åtminstone jag imponerad. Sedan utbildningen startade på statsmakternas initiativ 1961—1962 har fram till den 30 juni 1967 omkring 1 miljon personer deltagit i självskyddskurser. Inget land i världen kan redovisa motsvarande siffror — om man bortser från Sovjetunionen, där självskyddsutbildningen dock är obligatorisk. Statsmakterna har därför enligt min mening anledning att ge sitt erkännande åt de tre frivilliga organisationer — Sveriges civilförsvarsförbund, Svenska röda korset och Svenska brandförsvarsföreningen — som på statsmakternas begäran har åtagit sig den svåra uppgiften att försöka vinna allmänhetens intresse när det gäller att skaffa sig kunskaper av det slag det här är fråga om. Jag vill inte heller underlåta att framhålla, att nämnda organisationer gör vårt totalförsvar sina tjänster till en mycket rimlig kostnad, endast cirka kr. 2:00—2:50 per elev och undervisningstimme. Att detta är möjligt beror på att de som svarar för självskyddsundervisningen alla disponerar över landsomfattande organisationer, som når ut till praktiskt taget varje ort i vårt land. Herr talman! Jag finner herr Werbros kritik mot hur utbildningen i självskydd bedrives helt oberättigad. Det var väl ungefär samma kritik som han framförde förra året. Jag instämmer helt i de sakliga argument som statsutskottet under punkten 24 i sitt utlåtande nr 124 har anfört som skäl för avslag på motionen.
Herr talman! Fröken Wetterström menade att jag kritiserat den utbildning som bedrivits i grundskolan. Vad jag velat framhålla är bara att den utbildningsplan som är upprättad för detta ändamål inte är avsedd för personer i de åldrar som grundskolan omfattar. Det är därför jag instämmer i utskottets uppfattning att denna utbildning skall skötas genom skolöverstyrelsen och ingå i annan undervisning. Radiakskyddet skall t.ex. ingå i kemiundervisningen 0.s. v. Jag tror inte att den nuvarande uppläggningen är lämplig för grundskolans elever. Vidare framhölls det att jag hade ett felaktigt sifferunderlag för mina antaganden och att de 78 kurser jag studerat inte skulle utgöra någon grund för en statistik. Jag har inte heller velat åberopa någon sådan utan jag har bara redogjort för det verkliga förhållandet. Jag har därvid utgått ifrån de 78 kurser som genomförts i ett län och har därefter studerat varifrån varje enskild elev i dessa kommer och var vederbörande är bosatt. Jag har redovisat att skoleleverna utgör upp till 80 procent av elevmaterialet. Denna uppgift är riktig. Vad fröken Wetterström åsyftar är grundskoleeleverna, men hon har glömt bort alla elever som kommer från gymnasier, fackskolor, yrkesskolor o.s.v. Min beräkning stämmer «säkerligen ganska väl. Jag har förhört mig om förhållandena i stort också i andra län, och jag har där fått bekräftat att så är fallet. Vi vet att det är ett svårt problem att nå fram till hemmafruarna. Därför har jag ansett att man bör göra en utredning som verkligen tränger in i hur man skall komma till rätta med denna fråga. Man skulle säkerligen finna många utvägar för att lösa detta problem genom en sådan utredning. Vidare säger fröken Wetterström att hon över huvud taget inte behöver gå in på förslaget att sprida information via TV. Det skulle vara något fullständigt orealistiskt. Till detta vill jag bara replikera att TV skulle kunna meddela åtminstone 90 procent av utbildningen i självskydd utan att detta behöver inkräkta på de lokala förhållandena. Hela utrymningsplanen kommer i fortsättningen för respektive område att införas i telefonkatalogen, och detta anser jag vara tillräckligt för att ge den orientering som erfordras utöver TV:s information. Jag har dock i dag inte yrkat bifall till detta förslag.

Herr talman! Herr Werbro säger att självskyddsutbildningen inte är avsedd för grundskolans elever. Men om så är fallet, skulle väl inte statsbidrag utgå till denna verksamhet. I bestämmelserna framhålls det helt enkelt att statsbidrag skall utgå även för elev i skolklass som är under 16 år. Jag har vidare inte ifrågasatt riktigheten av den undersökning herr Werbro genomfört av 78 kurser. Jag tillåter mig dock att bestämt vidhålla att 78 kurser av totalt mellan 3 000 och 4 000 sådana icke kan ge en allmänt rättvisande bild av de faktiska förhållandena.

Herr talman! I ett av de utlåtanden från statsutskottet som vi nu behandlar, nämligen nr 124, behandlas under punkten 1 bl.a. förslaget om nedläggning av flygverkstaden i Västerås. I anslutning till den proposition som ligger till grund för utskottets utlåtande har vi i de likalydande motionerna +1I:850 och II: 1099 tagit upp frågan om avvecklingen av verkstaden. Flera av de föregående talarna har redan behandlat saken, och jag skall självfallet inte upprepa allt vad som sagts. Men jag kan, herr talman, inte underlåta att säga ett par ord om denna viktiga fråga. Departementschefen uttalar bl.a. att han biträder verkstadsutredningens förslag att lägga ned CVV dels med hänsyn till verkstadens storlek, dels med hänsyn till att Västerås bedöms vara mindre känsligt från arbetsmarknadssynpunkt än Arboga och Malmslätt. Jag kan hålla med om att Västerås har betydligt större möjligheter än Arboga att klara nedläggningen av en verkstad av denna storleksordning, men det är inte heller för Västerås någon lätt uppgift att genomföra en nedläggning av denna betydande omfattning. Det rör sig ändå om drygt 900 man som är sysselsatta vid verkstaden. Nu är det dock i vår motion inte fråga om ett val mellan dessa verkstäder. Nej, vi vill ha anstånd med beslutet om nedläggningen av verkstaden till dess att alla utredningar är klara — ty det är de inte i dag, och då anser vi det vara felaktigt att fatta beslut om nedläggning. Jag kan nämna att vi i mars 1968 hade 938 personer arbetslösa i Västerås. 327 sysselsattes i beredskapsarbeten och 528 deltog i omskolningskurser. Detta gör sammanlagt 1793 arbetstagare som stod till arbetsmarknadens förfogande enbart 1 Västerås. Även om de senaste siffrorna visar på en viss förbättring — det rör sig nu om drygt 1200 personer — så är läget mycket allvarligt. Våra stora industrier har klarat sig ganska bra under den senaste konjunkturnedgången, men de har haft och har fortfarande stora svårigheter att upprätthålla full sysselsättning för den nuvarande personalen. Det finns därför all anledning för staten att inte förvärra sysselsättningsläget. Självfallet skall vi inte behålla verkstäder som inte har någon funktion att fylla, vare sig det beror på att underlaget för deras produktion har försvunnit eller på att andra verkstäder kan göra arbetet billigare och bättre och därför fått överta verksamheten. Men den utredning som gjorts har visat att inget av dessa skäl föreligger i detta fall. Utskottet skriver också följande: >även om vissa skäl kan finnas för motionärernas uppfattning att ett ställningstagande till frågan om nedläggande av CVV kan något anstå i avvaktan på ett fullständigare utredningsunderlag anser dock utskottet — — —. Utskottet tillstyrker därför departementschefens förslag men förutsätter att fabriksverkets undersökningar om möjligheten att till CVV förlägga annan verksamhet starkt forceras.» Herr talman! Jag understryker denna sistnämnda synpunkt genom att yrka bifall till motionerna 1I1:850 och TII:1099.

Herr talman! Med all respekt för att herr talmannens tålamod är starkt påfrestat med anledning av en förlängd talarlista vill jag ändå säga några ord beträffande statsutskottets utlåtande nr 124. Under dess första punkt behandlas de centrala flygverkstäderna i Malmslätt och Västerås. Enligt föreliggande förslag skall dessa verkstäder inlemmas i försvarets fabriksverk den 1 juli 1968 och den centrala flygverkstaden i Västerås avvecklas. Förslaget om avveckling av CVV, där över 900 personer under lång tid haft sin försörjning, har naturligtvis orsakat mycket stor oro, framför allt bland de anställda och deras familjer. Men också från de lokala arbetsmarknadsmyndigheternas och de kommunala myndigheternas sida hyser man stor oro inför de uppgifter som skall lösas. Friställandet av en så stor arbetargrupp som det här är fråga om medför givetvis problem. Många människor kommer troligen att bli arbetslösa och känner förvisso fruktan för sin framtida försörjning och framför allt för sin trygghet. Avvecklingen av CVV är ett resultat av 1966 års verkstadsutredning, som kommit fram till att denna strukturomvandling av flygets verkstäder är lämplig. Departementschefen biträder förslaget med hänsyn till dels nämnda verkstads storlek, dels att Västerås bedöms vara mindre känsligt från arbetsmarknadssynpunkt än Arboga och Malmslätt. Vi är väl alla medvetna om att strukturförändringar som regel är sakligt grundade och att statens företag i detta fall inte utgör något undantag. Det gäller emellertid att vara förutseende i dylika avgöranden, så att inte berörda människor onödigtvis kommer i kläm. Vad som framför allt krävs är att utredningar bedrivs i tillräcklig omfattning och inte bara — som i detta fall — beträffande vad som kan hända i första ledet. Man bör också framför allt utreda vad som skall komma i framtiden och vilka arbetstillfällen man kan erbjuda dem som blivit friställda. Vi borde i dag ha fått veta vad som skall ske med flygets verkstad i Västerås och vilka utsikter personalen har för framtiden. Departementschefen bedömer Västerås såsom varande mindre känsligt från arbetsmarknadssynpunkt än Arboga och Malmslätt. Det är dock ingen dualism mellan dessa orter i det hänseendet. Departementschefens påstående är en sanning med viss modifikation. Industrin — framför allt de stora företagen — i Västerås är under stark utveckling genom rationalisering, och den mänskliga arbetskraften efterfrågas i allt mindre utsträckning, varför stora sysselsättningsproblem finns just i Västerås. En omplacering av de olika grupperna CVV-personal kommer att ställa stora krav på samhället och arbetsmarknadsorganisationen. Utskottet har i en välvillig skrivning funnit vissa skäl för de uppfattningar som framföres i motionerna I:850 och 11: 1099; jag har personligen undertecknat motionen i denna kammare.

Utskottet tillstyrker därför departementschefens förslag men förutsätter att fabriksverkets undersökningar om möjligheten att till CVV förlägga annan verksamhet starkt forceras.

Detta har na turligtvis den allra största betydelse — vi knyter väl alla förhoppningar till att fabriksverket skall kunna gripa in i dessa betydelsefulla frågor — men från försvarets fabriksverk har inte något meddelande lämnats, som kan stilla oron hos den personal som hotas av friställning. Enligt utskottets skrivning skulle ett beslut redan nu om avveckling av CVV befria de anställda från en »fortsatt pressande osäkerhet>. Jag måste framhålla att osäkerheten för personalen i Västerås ingalunda dämpas genom dagens beslut utan snarare tvärtom, ty därmed är CVV:s öde avgjort. Då det inte från något håll, vare sig från utskottet eller från några myndigheter, kan lämnas besked om vad som skall ske med verkstadsföretaget och personalen i Västerås borde förslaget i motionerna I:850 och II:1099 bifallas.

Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till dessa motioner.

Herr talman! I det beslut som riksdagen i dag inbjuds att fatta beträffande vårt framtida försvar ingår bland de frågor, som under den senare delen av debatten har tilldragit sig ökad uppmärksamhet, frågan om försvarets verkstadsresurser. Personligen har jag ingen anledning att beklaga — och jag tror ingen annan heller i denna kammare har det — att denna samordning kommer till stånd, då den grundar sig på en utveckling, vilken för övrigt också visat sig inom industrin och som i hög grad är betingad av en ökad effektivisering och teknisk fulländ ning av verksamheten. Jag vill emellertid säga några ord här, inte minst i anslutning till en del synpunkter som herr Göransson tidigare i debatten har framfört rörande denna sak och som jag förmodar också speglar verkstadsutredningens syn på spörsmålet något framöver. Låt mig, innan jag går in på denna fråga, säga att jag förutsätter att styrningen av dessa olika verksamhetsgrenar i syfte att uppnå ökad effektivitet och smidighet i förvaltningen också kommer att medverka till ökad trygghet för de anställda inom dessa verksamhetsområden. De verkstäder som debatten rör sig om har betydande teknisk och personell kapacitet. Stora yrkeskunskaper är samlade hos såväl ledning som anställda. Jag förutsätter att möjligheterna för dessa verkstäder att hävda sig i konkurrensen med civil produktion är betydande. Självfallet förstår jag den oro som uppstått, särskilt i Västerås. Eftersom jag är bosatt i Linköping och alltså har tagit del av de överväganden som såväl verkstadsutredningen som =<:sedermera Kungl. Maj:t och utskottet har haft att ta ställning till, är det givet att jag har konfronterats med dessa spörsmål vid flera tillfällen. Jag hoppas att jag inte missförstod herr Göransson — jag skall inte försöka citera honom ordagrant — när jag uppfattade hans yttrande ungefär på det sättet, att verkstadsutredningen har bedömts vara alltför optimistisk i fråga om underhållsbehovet för framtiden. Detta skulle då i sin tur kunna leda till ytterligare nedskärningar framdeles när det gäller underhållet. I och för sig är en sådan utveckling inte att beklaga. Vad som är angeläget att se till är emellertid att åtgärder vidtas i god tid, till undvikande av kraftiga kastningar med ökad otrygghet för de anställda som följd. Herr Göransson sade också att personalen inte bör hysa alltför stora förhoppningar beträffande möjligheterna att skapa ersättningssysselsättning för det vikande underlag för arbete som rationaliseringen och den bättre materielen kommer att resultera i. På den punkten måste jag säga att jag inte riktigt anser att hans åsikt sammanfaller med vad som har framhållits i statsutskottets utlåtande nr 124 och som här, senast av herr Carlsson i Västerås, har citerats. Utskottet anför att fabriksverket skall som en prioriterad uppgift ta sig an frågan om att till CVV förlägga annan verksamhet. Denna uppfattning understryks genom förslaget att utredningen bör starkt forceras. Jag vill i likhet med herr Carlsson i Västerås ansluta mig till vad utskottet anfört på denna punkt. Jag utgår från att detta inte är en deklaration allenast, utan också kommer att följas upp i form av praktiska åtgärder. Jag vill tillägga, herr talman, att den aktiviteten bör gälla inte bara huvudverkstaden i Västerås utan också de verkstäder som skall kvarstå inom ramen för underhållstjänsten, d. v. s. verkstäderna i Arboga och Malmslätt. Jag tror att det är synnerligen angeläget att en sådan aktivitet kommer till stånd för att, som jag tidigare sade, förebygga de risker för kastningar i verksamheten som eljest så lätt uppstår. Möjligheterna härtill bör enligt min mening vara betydande med hänsyn till den smidiga organisation som dessa verkstäder nu kommer in under jämfört med vad som tidigare har varit fallet. Jag vill alltså, herr talman, understryka vad statsutskottet har sagt på denna punkt, och jag skulle vara glad om herr Göransson kanske något ville nyansera sin tidigare framställning.